Fru talman! De personalförstärkningar som skulle bli följden av ett bifall till de i vpk-motionen understödda anslagsäskandena från socialstyrelsen skulle innebära angelägna förbättringar inom ungdomsvårdsskolorna och samtidigt påverka personalens arbetsmiljö i positiv riktning. Och det är här fråga om en i dag hårt utsatt och nedsliten personal. De påfrestningar som de anställda vid ungdomsvårdsskolorna utsätts för tar sig bl.a. uttryck i en relativt hög sjukfrånvaro och talrika omplaceringar. Utrymmet i socialstyrelsens lönekostnader räcker inte till, och den nu anbefallda minskningen med 2 I tvingar därför fram en reducering av den nuvarande personalorganisationen.

Intentionerna för ungdomsvården — som alla är överens om — ställer en rad viktiga krav på vården vid ungdomsvårdsskolorna som då bör uppfyllas. Sedan flera år bedrivs också en försöksverksamhet och ett utvecklingsarbete i olika former. Nya former för samarbete mellan institutionsvården och den öppna socialvården håller på att utarbetas. Och allt detta är ju resultat av beslut om ungdomsvården som har fattats av riksdagen vid tidigare tillfällen. Socialstyrelsen pekar i sin anslagsframställning för 1981/82 på flera brister som gör en vård enligt de gällande intentionerna omöjlig. I vpk-motionen stöder vi socialstyrelsens krav på nio tjänster som tillsynsmän. Det är fortfarande en del skolor som saknar tillsynsjour och fritidsassistenter. De funktionerna har avgörande betydelse för att förbättra arbetsförhållandena och avlasta den ensamtjänstgörande personalen. Vi stöder också kravet på fritidsassistenter till de fem skolor som i dag saknar sådana. Det är mot bakgrunden av den belastning personalen har i dagens ungdomsvård, den stora förekomsten av ensamarbete, som det krävs pengar till att dubblera personal vid vissa skolor. I allt yrkar vi i motionen på en uppräkning av driftmedlen till ungdomsvårdsskolorna med 2,8 milj.kr. Tiden medger inte en utförlig framställning av hur vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp får plus och minus att gå ihop i våra motioner. Vi har en sådan beräkning, vi har angett både inkomstkällor och minskade utgifter för staten i våra kortsiktiga motioner — de som gäller för budgetåret 1981 81:940.

Herr talman! När vi nu behandlar utbildningsutskottets betänkande nr 18, så vill jag nämna att vi socialdemokrater har två reservationer fogade till betänkandet. Jag vill för kammarens ledamöter redogöra för vår syn på dessa frågor. Min förhoppning är att jag därmed skall få någon eller några på den borgerliga sidan att ställa upp för våra sakskäl. Om man tar del av utskottsmajoritetens motivering för avslag på vår framställan, finner man att den är ihålig, när utskottet nu inte vill medge kooperationen möjlighet att komma med i bidragsgivningen till organisationernas kursverksamhet. Vilka är då de konsumentkooperativa organisationerna? Jo, det är HSB, KF, OK och Riksbyggen med tillsammans tre miljoner medlemmar. Det finns över 50 000 medlemmar i organisationerna som är förtroendevalda på olika nivåer — de är medlemmarnas ombud. Vi socialdemokrater anser att det är av största vikt att medlemmarna ges information om och skolning i organisationernas förvaltning och skötsel. Det är ett led i demokratiseringen av samhälle och näringsliv. Både HSB och KF har egna skolor, men något statsbidrag utgår inte för organisationernas centrala kursverksamhet. Vad säger då utskottsmajoriteten? Jo, att ”största återhållsamhet måste iakttas när det gäller nya statsfinansiella åtaganden”. De tongångarna hörde man inte för några år sedan när Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges fiskares riksförbund kom med bland de organisationer som får bidrag. Inte heller när Sveriges hantverksoch industriorganisation fördes upp på listan var det någon ”återhållsamhet”. Men nu gäller det kooperationen. När det gäller anslaget Bidrag till viss central kursverksamhet så har vi socialdemokrater redovisat sakskälen till att vi anser att detta anslag borde tillföras ytterligare 6,5 milj.kr. Vi menar att ett tak på denna verksamhet inte bör införas. Det är helt orimligt. Verksamheten varierar mellan olika år. En bidragande orsak till detta är exempelvis fackförbundens kongresser och liknande påverkande faktorer. Vi anser i vår reservation att löntagarorganisationerna bör få fullfölja den utbildningsplanering som de har påbörjat och att riksdagen därför bör avvisa regeringens förslag om en begränsning av antalet kurser. Medel bör i konsekvens härmed anvisas enligt de anslagsframställningar som gjorts av skolöverstyrelsen. Vi yrkar därför att anslaget under denna post påföres ytterligare 6,5 milj.kr., så att summan blir 33 478 000 kr. i stället för av regeringen föreslagna 26 978 000 kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till de båda socialdemokratiska reservationerna som är fogade vid utbildningsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas bl.a. frågan om statsbidrag till den centrala kursverksamhet som bedrivs dels inom löntagarorganisationerna, dels inom LRF, Sveriges fiskares riksförbund och SHIO-Familjeföretagen. Det ifrågavarande bidraget infördes budgetåret 1970/71 och gällde då löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Under hand har det senare kommit att omfatta de övriga nämnda organisationerna. Det utgår för att täcka kostnader för undervisning, resor, kost och logi. För de skilda bidragsposterna gäller följande, som jag tycker det kan vara anledning att framhålla: För att täcka kostnader för undervisning utgår bidrag med 100 96, dock med högst 170 kr. per elevvecka. Bidraget till resor utgör 75 Jo av de verkliga kostnaderna, och för såväl kost som logi utgår bidrag med 53 kr. per kursdeltagare och kursdag, dvs. tillhopa 106 kr. Det är alltså betydande ersättningar som utgår i det enskilda fallet. Totalt omfattar bidraget innevarande budgetår nära 27 milj.kr. Trots det mycket ansträngda budgetläget, vilket borde mana till största återhållsamhet, har skolöverstyrelsen i sina petita för det kommande budgetåret föreslagit en höjning av bidraget med inte mindre än ca 30 96. Regeringen har av naturliga skäl inte kunnat biträda denna hemställan, utan man föreslår att bidraget skall utgå till ett oförändrat antal kursdagar och till oförändrade belopp när det gäller de olika bidragsposterna. Utskottets borgerliga majoritet delar den uppfattning som kommer till uttryck i budgetpropositionen, nämligen att samhällets kostnader måste begränsas. Utskottsmajoriteten ställer sig således bakom regeringens förslag att anslagsberäkningen skall grundas på oförändrade bidragsbelopp. För socialdemokraterna finns däremot inga hinder när det gäller anslagshöjningar. Som vanligt föreslår man kraftiga påslag på bidragen, utan att samtidigt redovisa var pengarna skall tas. I det här fallet gör man det i två avseenden. För det första vill man utöka kretsen av bidragsmottagare genom att också införa de konsumentkooperativa organisationerna. Självfallet skulle detta medföra ytterligare anspråk på medel under anslaget, och då skulle ett utökat antal organisationer mycket snart höra av sig. För det andra vill man inte acceptera budgetpropositionens förslag om att organisationerna skall tilldelas statsbidrag för högst lika många kurser som de kommer att redovisa för innevarande budgetår. Man vill beräkna anslaget på ett ökat antal kurser, vilket medför en kostnadshöjning med ca 6 1/2 milj.kr. Som jag redan framhållit är tiderna inte sådana att vi kan belasta samhället med ytterligare kostnader av den art som socialdemokraterna föreslår. Utskottsmajoriteten, som känner sitt ansvar härvidlag, yrkar alltså avslag på de socialdemokratiska förslagen i båda de angivna fallen. Således, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. I det här sammanhanget vill jag påpeka, att det från moderat håll väckts en motion om att det ifrågavarande anslaget till viss central kursverksamhet borde begränsas ytterligare, utöver vad som föreslås i budgetpropositionen. Skälet härtill är naturligtvis att vi måste kunna begränsa samhällets åtaganden för att komma till rätta med samhällsekonomin, och då måste sparåtgärder prövas på alla områden. På det här området är det ingen orimlig begäran att organisationerna själva svarar för en ökad andel av kostnaderna. Uppenbarligen finner man kursverksamheten vara värdefull, och då bör man också vara beredd och ha möjlighet till att öka de egna insatserna för att kunna genomföra den. Den varken står eller faller med den begränsning av statsbidraget med 20 96 som vi har föreslagit i motionen. Tyvärr fick vi inget gehör för vårt förslag i utskottet, och vi har därför avstått från att markera vår mening med en reservation. Vi förbehåller oss dock självfallet rätten att återkomma i ärendet.
Herr talman! Det är intressant att notera vilka svängningar som borgerligheten ger uttryck för när det gäller utökningen av kretsen av bidragsmottagare. I januari 1976 väcktes en motion av ledamöter från centern och folkpartiet, i vilken man krävde bidrag till SHIO:s centrala kursverksamhet enligt för löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet gällande grunder. Då var det inte fråga om någon återhållsamhet. Likaså förelåg vid samma tidpunkt en motion från center-, folkpartioch moderatledamöter. I den framhölls ”att med tanke på den kraftiga ökningen av kostnaderna under senare år samt planerad ökning av den centrala kursverksamheten inom SFR, Sveriges fiskares riksförbund, och flera planerade kurser med deltagare från samtliga kuststräckor samt från insjöfiske är det nödvändigt med uppräkning av anslaget till ifrågavarande organisationer”. Det sade man 1976. Herr talman! Jag ville försöka få utskottets talesman herr Nyhage att överföra detta till dagens situation vad gäller kostnaderna för konsumentorganisationens centrala verksamhet. Det har inte blivit billigare för organisationen att utbilda sina förtroendevalda sedan vi fick en borgerlig regering.
Herr talman! Jag hoppas att alla lade märke till att det var 1976 som dessa framställningar gjordes. Vi befinner oss nu fem år senare i tiden, och det kan väl inte ha undgått någon att vi av skilda skäl har andra ekonomiska förutsättningar och villkor i dagens samhälle än vad vi hade då. Jag tror att alla är fullt medvetna om att vi nu på samtliga områden måste iaktta den största återhållsamhet och göra de begränsningar i samhällets utgifter som vi kan åstadkomma. Jag menar att detta är ett område där vi inte ytterligare behöver öka på samhällets kostnader. Det är alltså bakgrunden till vårt ställningstagande i dag.
Herr talman! Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att vi på en punkt har gått regeringen till mötes, nämligen när det gäller uppräkningen av bidragen till löntagarorganisationerna, och att vi har gjort det trots att skolöverstyrelsen i sin anslagsframställning framhållit vikten av att bidragen räknas upp i takt med kostnadsutvecklingen. Våra krav sträcker sig nu inte längre än till att ett tak för antalet kurser inte skall införas. Jag hoppas att vi skall finna gehör för detta — den framställning som vi gör i reservationen är rimlig.
Herr talman! Ofrånkomligt är ändå att de socialdemokratiska reservationerna innebär en ytterligare kostnadshöjning när det gäller det anslag som regeringen och utskottsmajoriteten har stannat vid. Jag vill bara erinra om att vi från moderat håll ansåg att vi skulle kunna gå ännu längre i fråga om besparingsåtgärder än vad som här har blivit fallet. Men jag upprepar: Vi har alltså ställt oss bakom utskottsmajoritetens skrivning genom att åtminstone visa den återhållsamhet som där föreslås gentemot det socialdemokratiska motionsförslaget.

Herr talman! Förra året motionerade jag tillsammans med andra intresserade ledamöter om förbättringar av den tolkutbildning som f. n. bedrivs som studiecirklar och folkhögskolekurser. Kort därefter fick SÖ i uppdrag att utvärdera verksamheten — jag vill gärna se ett samband däremellan, men det kan ju också vara en tillfällighet. Motionen besvarades så småningom med att utvärdering pågår, varmed man enligt god riksdagston bör låta sig nöja. I höstas presenterade SÖ sin utvärdering. I år kom vi igen med vår motion, något skarpare och något utförligare. Svaret är — i starkt koncentrerat sammandrag — att regeringen inte är beredd att i budgetpropositionen ta ställning till SÖ:s förslag till reformer i tolkutbildningen. Arbetet därmed pågår i kanslihuset. Detta är skäl nog för utskottet att avstyrka motionen och för oss motionärer att avvakta. Men eftersom ganska få politiker har haft anledning att sätta sig in i problemkomplexet tolkutbildning, tolkanvändning och tolktaxor, vill jag gärna motivera varför nuvarande ordning omöjligen kan accepteras i längden — egentligen inte heller på kortare sikt. Vi kan i sammanhanget helt bortse från de simultantolkar med internationell utbildning som verkar i Sverige. De är ett tiotal och har varken med budgetpropositionen eller med vår motion att skaffa. Övriga tolkar, som anlitas vid domstolar, polismyndigheter, i sjukvård och vid socialbyråer m.m., har enligt statsmakternas intentioner att genomgå godkännandeprov, anordnade av kommerskollegium, som med ett noggrant skriftligt och muntligt test fastställer om tolkarna håller som det heter ”god minimistandard”. Godkänd tolk är en skyddad benämning, och det finns i dag omkring 500 sådana tolkar i landet. De senaste fem åren har via SÖ satsats i medeltal 7-8 miljoner årligen på utbildning av s.k. kontakttolkar — bara benämningen är en anomali — och s.k. arbetsplatstolkar. Det är tveksamt om de senare verkligen kan kallas tolkar, eftersom tolkning är ett neutralt överförande från ett språk till ett annat och det från fackligt håll hävdas att arbetsplatstolkar bör fungera som invandrarens ombud, dvs. tillrättalägga, förklara och bevaka invandrarens intressen. Det är mycket möjligt att det på sina håll skulle behövas sådana tvåspråkiga arbetsplatsombud, men att kalla verksamheten tolkning med de stränga etiska krav som förenas med det begreppet är högst obefogat. Tack vare anslagen till tolkutbildning vid folkhögskolor och studieförbund har ca 5 000 personer nu gått igenom en sådan utbildning. Ändå föreligger i dag dels en brist på kvalificerade tolkar med kommerskollegiets godkännande, dels ett överskott på tolkar som inte genomgått godkännandeprovet och som har mycket svårt att få några uppdrag. Hur kommer det sig då att så många går kursen — ca 5 000 under fyra år — och så få klarar proven — ca 500, dvs. en tiondel? Det torde förhålla sig så att tolkyrket, genom de vaga bestämmelser som finns i förvaltningslagen om användning av tolk och genom de osäkra anställningsförhållanden som råder, inte är attraktivt för många språkkunniga som skulle kunna bli utmärkta tolkar och fylla bristen. Inom de flesta språkområden finns det en rekryteringsbas. Toch för sig är tvåspråkighet ingen garanti för att man blir en god tolk, men det är en grundförutsättning. En annan nödvändig kvalifikation är god språkkänsla och förmåga att snabbt överföra yttranden från ett språk till ett annat — neutralt och med helst identiska språkliga nyanser. Denna egenskap kan naturligtvis tränas upp inom ramen för en tolkutbildning, men det viktigaste i utbildningen — den korta utbildning som kontakttolkarna nu får — är orienteringen om det svenska samhället och kunskap om de etiska krav och de krav på objektivitet, tystnadsplikt etc. som tolkningen ställer. För dem som genomgår kommerskollegiets specialprov som rättsresp. sjukvårdstolkar krävs dessutom den speciella terminologin från resp. områden. Den akademiska tolkutbildningen, som redan nu är liten till omfattningen, skärs ned ytterligare, vilket enligt min uppfattning är helt berättigat. Om tolkkandidaterna har grundförutsättningarna, bör en kortare sluttrimning på 20-40 poäng vara till fyllest. I dag klarar 90 26 av de akademiskt utbildade tolkarna kommerskollegiets prov, men det är troligt att de också med en kortare kurs hade varit lika väl skickade för sitt värv. Så till orsakerna till tolkarnas osäkra försörjningsmöjligheter! Förvaltningslagen stadgar att myndighet vid behov bör anlita tolk men inte att den i första hand skall anlita av kommerskollegium godkänd tolk — jag har motionerat om en sådan ändring i lagen, men den frågan behandlas i annat sammanhang. Det är alltför lätt för tolkförmedlingarna att ta första bästa tolk som finns tillgänglig — beställningsrutiner är det inte så lätt att få att fungera. En organisation med tolkar stationerade vid läkarstationer, socialvårdsbyråer o. d. vissa tider för vissa frekventa språkgrupper fungerar bra — och tolkjourer bör också övervägas. Tolkbrist uppstår inom vissa samhällssektorer, därför att de tolktaxor som tillämpas är så oenhetliga. Domstolsverkets arvoden är — jag reserverar mig för de eventuella höjningar som kan ha gjorts i år — 170 kr. per timme för godkänd rättstolk, 140 kr. för godkänd tolk och ca 100 kr. för icke godkänd tolk. Kommunförbundets motsvarande rekommendationer, som i stort sett följs av kommunerna, ligger på 75 kr. för godkänd och 65 kr. för icke godkänd tolk. Det behövs ingen större fantasi för att förstå vart de godkända tolkarna söker sig. Varför skall t.ex. sjukhus och socialbyråer — kommunala ansvarsområden — sättas på undantag? Vad som på sikt behövs är en enhetlig tolktaxa inom stat och kommun, fastställda inträdesfordringar — test — till tolkutbildningen och slutligen enhetlig kompetens som den som kommerskollegium i dag utfärdar. Också fritidstolkar inom mindre frekventa språkgrupper bör ha denna kompetens för att säkerställa invandrares rättstrygghet och effektiviteten hos berörda myndigheter och serviceorgan. Att vara tolk måste få bli ett yrke. Annars kommer den bedrövliga situation att bestå, som redovisas i en välgjord undersökning 1979 på uppdrag av invandrarverket, UHÄ, SÖ och kommerskollegium, att t.ex. en tiondel av de verksamma tolkarna — och bland dem ingalunda bara godkända tolkar — svarade för två tredjedelar av alla tolkuppdrag. Endast en bråkdel av dem som samhället beviljat utbildning för ca 40 miljoner verkar som tolkar, och om 87 96 av dem vet vi säkert att de inte genomgått de prov som inrättats speciellt för detta ändamål. Åtskilliga av dem kan naturligtvis fungera hyggligt ändå, på samma sätt som obehöriga lärare räddar många skolor. Eftersom situationen är besvärlig för tolkförmedlingarna, har RIB — invandrarbyråernas fackliga organisation — med invandrarverkets projektstöd utarbetat ett eget test för att fastställa icke godkända tolkars lämplighet. På många håll används regelbundet icke godkända tolkar, medan av organisatoriska eller andra skäl de fåtaliga godkända saknar regelbundna uppdrag. Regeringen har inte tagit ställning till SÖ:s slutsatser av den undersökning jag nyss berörde, och det vore en olycka om man skulle följa SÖ:s förslag som mot bakgrund av undersökningens resultat trotsar alla logikens lagar. Utvärderingen har bl.a. följande brister. Ingen utvärdering har gjorts av huruvida utbildningens innehåll är avpassat efter de faktiska behoven eller kommerskollegiets krav på ”god minimistandard” eller om undervisningsmaterialet är lämpligt för ändamålet. Ingen diskussion förs om föroch nackdelar med nuvarande huvudmannaskap och nuvarande undervisningsformer. Man kan t.ex. fråga sig om en så målinriktad utbildning är förenlig med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Det är en varm förhoppning från oss motionärer att en bättre tingens ordning förbereds i kanslihuset. Enligt SÖ:s förslag skulle situationen förbättras genom ökad utbildning av tolkar enligt nuvarande modell. Detta måste förhindras — i denna fråga har inte bara SAF framfört liknande tankegångar som vi gjort utan också UHÄ, invandrarverket, kommerskollegium, den fackliga tolkorganisationen GTR och säkert flera tunga instanser. Att vara tolk måste få bli ett yrke. Budgetpropositionen innehåller en uppräkning av bidragen för de 1 800 tolkkanditater som under året beräknas genomgå utbildning i studiecirkel eller vid folkhögskola. Den relativt låga nivån på de studiesociala villkoren har säkert tidigare avskräckt många kvalificerade personer från att delta. Felet är att vi satsar pengarna på kvantitet i stället för kvalitet. Färre men bättre kvalificerade tolkar är vad som behövs. I dag slösas pengarna bort — större delen av dem som genomgått utbildningen blir aldrig verksamma som tolkar. Herr talman! Det är en eufemism att säga att vi motionärer kommer att följa denna fråga med stort intresse framdeles och återkomma med ett gökurs envishet och regelbundenhet.

Herr talman! Argumenten för att samhället skall ta över produktionen av läromedel ökar hela tiden i styrka i takt med att denna marknad monopoliseras. Läromedelsproduktionen har expanderat kraftigt, och det innebär att privata intressen bestämmer över undervisningsmaterialets form och innehåll. Riksdagen bestämmer över utbildningens inriktning, men sedan överlåter vi åt privata intressen att genom sin utgivning av läromedel tolka och styra en mycket stor del av undervisningen. Läromedlen och då i synnerhet de centrala läromedlen har en utomordentligt styrande roll inom undervisningen. Det kan inte vara tillfredsställande att besluten om läromedlens form och innehåll inte skall vara demokratiska beslut, fattade av personer som är ansvariga inför politiska organ, att inte läromedelsproduktionen kan kontrolleras av de samhälleliga organ som skall se till att skolan fungerar som vi gemensamt vill. Monopoliseringen av denna privata läromedelsproduktion förvärrar ytterligare detta hot mot demokratin och mot de skolpolitiska mål som är förankrade hos folkmajoriteten genom beslut i demokratiska organ. Redan i en proposition år 1973 konstaterade den dåvarande regeringen att utvecklingen på läromedelsområdet gick mot allt större enheter. Sedan dess har monopoliseringen tagit ytterligare kliv. Läromedelsutredningen i början på 1970-talet konstaterade att läromedelsproduktionen redan då var ”så starkt koncentrerad till vissa företag att man kan tala om monopolistiska tendenser”. Kapitalkoncentrationen inom läromedelsproduktionen är i dag påtaglig, och den innebär ett fåtalsinflytande över läromedlen. Esselte Studium — Europas största läromedelsföretag — har nu omkring 60 26 av marknaden i Sverige. Det är Esselte Studium som till stor del bestämmer vad landets elever i grundskola och gymnasium skall lära sig, vad som är viktigast att lära och vilka attityder och intressen som skall framhållas eller döljas. Att ett privat företag som Esselte sätter vinstmaximeringen före omsorgen om kvalitet och hänsyn till målsättningar i läroplaner och riksdagsbeslut är ett konstaterande som kan göras helt utan moralisering. Så fungerar helt enkelt företag i en kapitalistisk ekonomi, och hänsynen till andra intressen brukar inte öka utan tvärtom minska ju starkare grepp över marknaden som ett ledande företag får. Vinstmaximering kräver också rationalisering och strävan till minsta möjliga antal anställda. Lönsamheten kräver detta. Överblicken över produktionen och noggrannhet och omsorg om kvalitet måste där komma i andra hand. När uppmärksamheten för en tid sedan riktades mot det stora utbudet till minderåriga av videofilmer med förråande våldsinslag, så kom också landets ledande läromedelsföretag i fokus. Reaktionen hos företaget var en ny variant på det kända temat: ”Det hade vi ingen aning om.” Om vi nu låter oss nöja med den förklaringen, så är den illavarslande. Större delen av läromedelsproduktionen till våra elever får inte löpa risken att bli utformad utan ansvar och insyn. Betänkandet från utredningen om läromedelsmarknaden bereds nu inom regeringskansliet, meddelar utskottet. Men vad skall det bli? Bereder regeringen frågan i riktning mot att samhället skall överta läromedelsproduktionen, öka sitt inflytande över den, eller gör den det inte? Herr talman! Det finns ingen anledning att inte stå kvar vid yrkande 5 i vpk-motionen 1317, och jag yrkar alltså bifall till det. Så till frågan om RPH-centralerna, rikscentralerna för pedagogisk verksamhet bland handikappade. Jag hade för drygt en vecka sedan nöjet att delta i en konferens i Karlstad anordnad av Handikappförbundens centralkommitté, HCK. Jag vill här upprepa vad jag sade där: Låt oss sluta tala om samhällets åtaganden på handikappområdet som ”behjärtansvärda insatser”, det handlar om medborgerliga rättigheter. Vpk har i motion 1090 tagit upp kravet på ytterligare fem konsulenter till rikscentralerna och ytterligare tio tjänster. Vi vidarebefordrar på det sättet HCK:s eget krav, och jag kan också låta HCK stå för motivet genom att citera ur HCK:s 12-punktsprogram inför det kommande budgetåret: ”En avgörande förutsättning för om integreringen av handikappade elever skall kunna fortgå och fungera är, att skolorna runt om i landet har kunskap om och erfarenhet av handikappfrågorna. Länsskolnämnderna kan i det här avseendet fylla en viktig funktion. Länsskolnämndernas kunskaper på handikappområdet måste öka och nämnderna över huvud taget ges en aktivare roll när det gäller att ge råd och stödja enskilda elever och skolor. HCK kräver därför att konsulentoch reselärarorganisationen byggs ut kraftigt.” Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1090, yrkande 3.

Herr talman! Det finns anledning att omgående konstatera att utbildningsutskottet enhälligt står bakom detta betänkande. Ett enigt utskott yrkar alltså avslag på vpk:s hemställan om socialisering av läromedelsmarknaden. Vi har bl.a. motiverat avståndstagandet med att läromedelsfrågan f. n. är under beredning, vilket klart framgår av betänkandet. Jag vill i sammanhanget påpeka att Raul Blächer fullkomligt bortser från den granskning av läromedel som f. n. äger rum. Raul Blächer antyder att den nuvarande läromedelsproduktionen andas monopolisering, är ickedemokratisk osv. Jag upprepar att läromedlen i betydande omfattning är föremål för granskning av en demokratiskt sammansatt granskningsnämnd. Raul Blächer underkänner också helt kompetensen hos de ansvariga ute i kommunerna. När man lyssnar till Raul Blächer får man uppfattningen att man i kommunerna sanslöst sväljer allt vad som eventuellt kan stå i läromedlen utan någon som helst egen prövning. Naturligtvis prövas läromedlen av kommunerna innan de antas som läromedel. Skulle det i läromedlen förekomma så betydande avvikningar från demokratiska uppfattningar som Raul Blächer gör gällande, är jag övertygad om att man i kommunerna har kompetens att upptäcka detta och då ej befattar sig med den typen av läromedel. Jag tror ärligt talat inte att producenternas åstundan uteslutande är att finna största möjliga vinstmaximering. Så mycket känner jag ändå till producenterna att jag vet att de arbetar seriöst för att framställa läromedel som står i överensstämmelse med de mål och riktlinjer som vi har fastställt här i riksdagen. När det gäller den andra frågan som Raul Blächer tog upp, är det alldeles uppenbart att vi kan tycka att det skall göras närmast ändlösa insatser för att hjälpa människor som lever med särskilda bekymmer, vilket onekligen de handikappade gör. Av Raul Blächer fick man emellertid den uppfattningen att det inte görs speciellt stora insatser på området. I detta sammanhang är det därför mycket viktigt att erinra om vad som står i utskottsbetänkandet. Utskottet konstaterar först att det föredragande statsrådet framhåller att den ökade integreringen av handikappade elever i vanlig undervisning ställer stora krav på rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Statsrådet föreslår därför en anslagsökning med ca 1,5 milj.kr. Denna anslagsökning har utskottet ställt sig bakom. Sedan lämnas i utskottsbetänkandet en fyllig redovisning av de tjänster som finns på detta område. Det är av sådan vikt att få detta inläst till protokollet att jag nu citerar vad som där har skrivits: ”Vid RPH finns tjänster för t.ex. läromedelsproducenter, redigerare, tryckeripersonal, assistentpersonal m.fl. Genom den i propositionen föreslagna förstärkningen av RPH kommer ytterligare ett antal tjänster av denna typ att kunna inrättas nästa budgetår. Vid länsskolnämnderna finns innevarande budgetår sju regionala konsulenter för rörelsehindrade elever och fem regionala konsulenter för verksamhet bland dövblinda. Under anslaget till länsskolnämnderna har utskottet nyss tillstyrkt en förstärkning av denna organisation med två nya tjänster för regionala konsulenter för rörelsehindrade elever. Under anslaget Specialskolan m.m.: Utbildningskostnader bekostas innevarande budgetår 21 tjänster för speciallärare för synskadade och 17 tjänster för förskolekonsulenter för synskadade. I budgetpropositionen föreslås under anslaget till specialskolan att medel skall anvisas för ytterligare fem tjänster för reselärare och sex tjänster för förskolekonsulenter för synskadade.” Det finns anledning att framhålla detta. Mot denna bakgrund har utskottet velat ställa sig bakom det i budgetpropositionen framförda yrkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Nej, Hans Nyhage, jag bortser inte från den granskning som pågår eller skulle ha pågått — jag vet inte hur jag skall tolka betänkandet och Hans Nyhages anförande. Det kan hända att en sorts granskning av läromedelsmarknaden fortsätter. Det är i och för sig bra att så sker. Vi får väl se materialet när det kommer. Jag har ännu inte fått något klart besked om i vilken riktning den här granskningen tenderar, om den tenderar att på något sätt belägga att min bild av den pågående monopoliseringen skulle vara helt felaktig. Jag underkänner inte heller, Hans Nyhage, kommunernas kompetens att pröva. Det frågan gäller är ju urvalet, som man skall kunna pröva i kommunerna och som begränsas av monopoliseringen — när det mer och mer blir ett enda företag eller några samverkande storföretag som har monopol över hela marknaden. Sedan säger Hans Nyhage att man givetvis skulle avstå från läromedel i vilka det görs avsteg från demokratin. Det är också en missuppfattning av vad den här debatten handlar om. Avsteg från den formella demokratin, som vi är överens om, förekommer sannolikt inte särskilt ofta. Det här gäller ju urvalet av attityder och värderingar i läromedlen som vi icke är överens om i detta land.

När det gäller handikappfrågorna läste Hans Nyhage upp vad som står i betänkandet. Jag har sett vad som står där, och jag har utgått från det när jag bedömt vad jag skall säga i mitt anförande här. Jag tror inte att HCK är helt nöjd med detta nej till de begärda anslagen.
Herr talman! För att undvika varje missförstånd vill jag påpeka att det råder en fullt demokratisk insyn när det gäller läromedelsproduktionen. De läromedel som berör de samhällsorienterande ämnena är alltså föremål för en granskning av statens läromedelsnämnd, och som jag tidigare påpekat är den demokratiskt sammansatt. Det finns alltså möjligheter för olika intressen att redovisa sina synpunkter i det sammanhanget. Det förekommer att vi gör påpekanden i läromedelsnämnden med anledning av innehållet i läromedlen. Det är den första granskningen. Läromedel som inte fyller de krav som samhället har att ställa på läromedel förs inte heller upp såsom s.k. centrala läromedel. I och med att de inte förs upp som centrala läromedel har kommunerna fått en anvisning om att de läromedlen inte är lämpliga att använda i undervisningen. Men detta är alltså den första granskningen. Den stora och betydande granskningen, där man måste förlita sig på människors objektiva synsätt, äger rum ute i kommunerna, där samtliga läromedel är föremål för granskning innan de antas. Påståendet att utbudet skulle bli större om vi hade en statlig läromedelsproduktion kan jag inte ställa mig bakom. Då skulle det verkligen bli fråga om en monopolisering. Nu finns det alltså en fri konkurrens på den här marknaden som gör att utbudet vidgas och som ställer konsumenterna inför en valsituation, där de själva avgör vilken typ av läromedel de vill använda sig av. Jag tillbakavisar alltså med bestämdhet att det inte råder demokrati på det här området.
Herr talman! Jag kan i och för sig mycket väl tänka mig ett genombyråkratiserat statligt läromedelsföretag, som icke har demokratiska funktioner och som icke har denna insyn när det gäller utgivningen. Men vad som skulle kunna ske om man hade en statlig produktion är ju att man kunde få den insyn, som Hans Nyhage talar om, redan från början, på produktionsstadiet. Någon sådan insyn får vi inte så länge ett stort monopolföretag svarar för utgivningen. Det är monopoliseringen som är hotet mot demokratin. Statens organ för att granska läromedel, lärarna och skolstyrelserna ute i kommunerna producerar ju icke själva och har icke något ord med i laget när det gäller att producera läromedel.
Herr talman! Läromedelsproducenterna är fullt medvetna om vilka villkor som gäller i det här sammanhanget. De är helt på det klara med vilka riktlinjer och mål för undervisningen som har beslutats av statsmakterna, och de är också på det klara med vad som står i läroplanerna. Detta är vad de har att rätta sig efter och utgå ifrån när de producerar sina läromedel. Det vore mig främmande att tro att de helt skulle negligera dessa riktlinjer och producera läromedel som inte stämmer överens med dem. De skulle i så fall göra det i full vetskap om att läromedlen med all sannolikhet skulle fällas vid den granskning som äger rum. Jag skulle vilja se den producent som utsätter sig för den risken. Jag påstår alltså med bestämdhet att den ordning som vi har när det gäller att granska läromedel har visat sig vara god. Den är bra, och den motsvarar de krav vi har att ställa. Samtidigt påpekar jag än en gång att jag för min del är helt på det klara med att de människor i kommunerna som handlägger läromedelsfrågorna och inte minst lärarna är fullt kompetenta att bedöma huruvida läromedlen uppfyller de krav vi skall ställa på dem eller inte.
Herr talman! I utbildningsutskottets sju sidor tjocka betänkande nr 19 behandlas många skiftande frågor, alltifrån pedagogiska hjälpmedel för handikappade till frågan om vi skall socialisera läromedelsutgivningen. Jag vill kortfattat beröra en av frågorna, som tas upp i det avsnitt som behandlar ett par motioner beträffande länsskolnämndernas ANT-verksamhet. Vi har när det gäller ANT-verksamheten föreslagit att personalfrågorna får en långsiktig lösning genom en fast organisation vid länsskolnämnderna och att ANT-frågorna varaktigt ges en förstärkt plats i skolans undervisning. Toch med den intensifierade debatten och den därmed ökade medvetenheten om alkoholproblemen och alkoholskadornas omfattning har insatserna ökat för att man om möjligt skall uppfylla den av riksdagen antagna målsättningen att minska den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen, en målsättning som i andra debatter under eftermiddagen har upprepats flera gånger. Enligt min mening har man inom skolan många gånger dokumenterat att man på ett förtjänstfullt sätt följt upp intentionerna. Också myndigheter och organisationer på flera orter har gått i bräschen för ökade lokala insatser. Jag tror att detta kan sägas vara en av orsakerna till att vi kan konstatera att alkoholkonsumtionen minskar även bland vissa ungdomsgrupper och att vi förhoppningsvis har börjat grundlägga en mer avvisande attityd till alkoholkonsumtionen. Jag tror också att detta kommer att få en utomordentligt stor betydelse för såväl individ som samhälle. Vi har i motionen pekat på att om den gynnsamma utveckling vi kan spåra skall kunna fortgå och ytterligare förstärkas, så måste skolan få ett ökat stöd för framtiden. Jag vill här peka på att ANT-kontaktpersonerna har spelat en stor roll genom spridning av aktuellt material, kontakter med informatörer inom och utom skolan, anordnande av ANT-kurser och temadagar för lärare och elever, m.m. Mycket av detta har skett genom ideella insatser och arbete under fritid, men det har också skett genom att man har tillämpat s.k. viss-tids-tjänstgöring. Jag kan knappast erinra mig något område där vi med så små statliga medel har kunnat åstadkomma ett så gott resultat. Det är därför som jag och mina medmotionärer har upplevt att det är nödvändigt att den här biten inte tappas bort. Nu är utskottet, enligt min mening, positivt och skriver bl.a.: ”Utskottet utgår från att ANT-kontaktverksamheten vid länsskolnämnderna nästa budgetår kan tryggas genom den förstärkning av resurserna som föreslås under socialdepartementets huvudtitel.” När det gäller frågan hur organisationen av denna verksamhet vid länsskolnämnderna skall lösas på sikt får det bli en prövning i kommande års budgetarbete. Jag vill i detta sammanhang erinra om den positiva inställning som riksdagen tidigare visat när just de här insatserna har varit uppe till diskussion. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga att inför och i det budgetarbete då dessa frågor kommer upp är det viktigt att denna positiva syn lever kvar och kan förstärkas. Resultatet har nämligen blivit bra, och jag uppfattar faktiskt utbildningsutskottets behandling av motionen som ett löfte.

Herr talman! Riksdagens arbetsformer är ju ett ärende som berör alla kammarens ledamöter och där vi samtliga är intresserade av att skapa ordning och reda. Det är en inte helt lätt uppgift. I det nu aktuella betänkandet föreslår man en del justeringar som faktiskt är till det bättre. Hilding Johansson tycker uppenbarligen att det på en del punkter inte är det. Jag får väl meddela att jag inte delar hans synpunkter på de socialdemokratiska reservationerna. Några av de ändringar som han inte nämnde och som rör frågor och interpellationer kommer vi rent praktiskt att få en viss nytta av. Herr talman! Jag hade dock närmast tänkt gå in på det spörsmål som tas upp i reservation nr 2, nämligen offentliga utskottsutfrågningar. Det har ju varit något av en följetong här i kammaren. Spörsmålet har dock inte stått och stampat på samma fläck, utan steg för steg har motståndarna mot offentliga utskottsutfrågningar tvingats att överge sina positioner. Först låtsades man som om det var fråga om offentliga utskottssammanträden. När man tvingades frångå den ståndpunkten fick man också erkänna att det inte fanns några principiella skäl mot offentliga utskottsutfrågningar. Och i fjol hade man den ståndpunkten, att de rent praktiska problemen var så ohyggligt svåra att de över huvud taget inte gick att lösa. Det har varit tal om brist på lokaler, om samordningssvårigheter för den händelse att flera utskott har intressanta saker på gång samtidigt och liknande. Bertil Fiskesjö hade förra året en något originell synpunkt: han fruktade att det skulle bli så litet intresse från massmedia för offentliga utskottsutfrågningar att det var ett skäl emot sådana. Jag tycker att det är en något märklig ståndpunkt. Som ett alternativ till offentliga utskottsutfrågningar — eller kanske skall vi hellre säga som ett försvar för sådana — har man anfört att många utskott nu publicerar utskrifter av utfrågningarna i efterhand. Vad innebär det i praktiken? Jo att uppgifter som lämnats vid en utfrågning kanske kommer för sent för att kunna påverka debatten och beslutsfattandet. Men då kan de offentliggöras — inte medan ärendet är aktuellt och inte medan uppgifterna fortfarande kan leda till debatt som har betydelse för frågan. Då får de inte vara offentliga. Vad är det som gör att det skulle vara så enormt farligt att ha utfrågningen offentlig direkt och inte någon vecka senare, som man nu anser är högsta visdom? Att öppna utskottsutfrågningar skulle ha betydelse för informationen i det ärende det gäller är det numera ingen som förnekar. Det skulle dessutom undanröja en viss risk för snedinformation som i dag föreligger, nämligen då någon, som kanske har en åsikt som avviker från vad någon annan framfört vid en utfrågning, inte får reda på vad som sagts till utskottet. Denna risk för att synpunkter inte uppmärksammas skulle undanröjas genom öppna utskottsutfrågningar. Öppna utskottsutfrågningar skulle otvivelaktigt ge allmänheten en bättre inblick i de beslutsunderlag och de problem vi har att fundera över, när vi skall ta ställning i olika frågor. Mot detta — som jag anser — mycket viktiga och tunga argument ställer man eller har hittills ställt upp praktiska problem och konstruerat upp de praktiska bekymren på ett, som jag tycker, överdrivet sätt. Jag är övertygad om att de praktiska problemen inte på något sätt är olösliga. I år ser den motion och de krav vi har i vad det gäller offentliga utskottsutfrågningar ut på ett något annat sätt än tidigare år. Förut krävde vi att en tredjedel av utskottets ledamöter skulle kunna påkalla öppna utskottsutfrågningar. Nu har vi sträckt oss så långt att vi kan tänka oss att acceptera, att det skall krävas ett enigt utskottsbeslut för att offentliga utskottsutfrågningar skall kunna hållas. Det betyder att en enda ledamot skulle kunna stoppa att en sådan utfrågning kommer till stånd. Detta är ju en mycket stor eftergift, men vi anser att det är så viktigt att vi får till stånd och kan demonstrera hur offentliga utskottsutfrågningar kan fungera i praktiken, att vi är beredda att acceptera detta. Denna förändring har faktiskt också skriver så här: ”Beträffande den förändring som har vidtagits i förslaget vill Onsdagen den utskottet endast framhålla att det i praktiken skulle vara svårt — oavsett vilka 1 april 1981 beslutsregler som formellt gäller — att motsätta sig önskemål om offentlighet vid en utskottsutfrågning.” Herr talman! Det är faktiskt bara en slump att det är den 1 april, även om det ser ut som en tanke när man läser den av mig citerade meningen i KU 1980/81:21. Utskottsmajoriteten skulle alltså finna att det var så svårt att motsätta sig kravet på offentliga utskottsutfrågningar att man över huvud taget inte skulle kunna tänka sig att tillåta sådana saker. Jag är övertygad om att deras argument inte hade kunnat formuleras bättre ens i Grönköpings kommunfullmäktige. Herr talman!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

Herr talman! Riksdagens arbetsformer är av central betydelse av åtminstone tre skäl. 1. Riksdagens effektivitet kräver att riksdagsarbetet fungerar rationellt. Brister det i detta hänseende sjunker beslutens kvalitet. Sjunkande kvalitet är oacceptabelt, oavsett vilka uppfattningar man än må hysa i sakfrågorna. 2. Riksdagens anseende vinner på om allmänheten uppfattar det sätt riksdagen arbetar på som ändamålsenligt och öppet och de former som riksdagsarbetet omges av som värdiga. 3. Rekryteringen till riksdagen — och till politiken över huvud taget — kräver att det politiska arbetet bedrivs på ett sådant sätt att det är förenligt med ett någorlunda normalt liv i övrigt. Brister riksdagen i detta fundamentala hänseende kommer dess sammansättning till slut att avvika från vad svenska folket har rätt att kräva. Herr talman! Åtskilliga av riksdagens arbetsformer i dag motverkar någon eller till och med alla av de här strävandena. Ändå har svårigheterna att få till stånd förnuftiga ändringar varit slående genom åren. Gång på gång har i synnerhet socialdemokraterna motarbetat förändringar ägnade att stärka riksdagens anseende, effektivisera dess arbetsformer och göra arbetsmiljön mera attraktiv också för dem som vill ha tid och möjlighet att utföra ett rationellt arbete eller att leva ett vanligt familjeliv. Jag behöver i detta sammanhang bara hänvisa till det socialdemokratiska motståndet mot samlade voteringar. Den socialdemokratiska synen på arbetsformsfrågorna går dess värre igen också i det betänkande kammaren nu behandlar. Riksmötet skall öppnas på sedvanligt, inte alltför intresseväckande vis. Några offentliga utskottssammanträden kan man alltjämt inte tänka sig. Någon förenkling av den 103 omständliga — och nästintill meningslösa — proceduren vid lika röstetal i kammaren vill man då rakt inte gå med på. Och att ta bort de i praktiken döda instituten röstförklaring och reservation vid kammarbehandlingen är naturligtvis uteslutet. Kan den socialdemokratiska konservatismen i dessa frågor egentligen illustreras bättre? Det enda man är beredd att tillstyrka är förändringar av utskottsrepresentationen, av innebörden att en majoritetsregering inte skall garanteras majoritet i utskotten. Sådana förändringar åstadkommer ingenting annat än att göra riksdagens arbete ännu tyngre och besvärligare. Herr talman! Frågan om formerna för utskottsutfrågningar har fått särskild aktualitet under de gångna månadernas dechargearbete i konstitutionsutskottet. Utfrågningar av statsråd har inte kunnat ske offentligt, trots att alla borde kunna vara ense om att sådana utfrågningar bättre än presskonferenser i efterhand till en bredare allmänhet skulle ha kunnat förmedla de direkta svar som de utfrågade haft att ge. Mot offentliga utskottsutfrågningar brukar socialdemokraterna invända att sådana skulle kunna äventyra den förtroliga atmosfär som utskottens arbete bör präglas av. Det är enligt min mening ett dåligt argument, om man besvärar sig med att ta reda på vad förslaget om offentliga utskottsutfrågningar faktiskt gäller. Ingen har ju föreslagit att allt vad utskotten gör skall göras inför offentligheten. Vad förslaget gäller är blott och bart en möjlighet för ett enigt utskott att genomföra sina utfrågningar inför en bredare publik än enbart utskottstjänstemännen. Hur kan man rimligen ha någonting att invända mot en sådan ordning? Vad är det socialdemokraterna är så förtvivlat rädda för att visa upp? Enligt vår mening skulle utskottsutfrågningar inför offentligheten kunna vitalisera riksdagens arbete. De skulle skapa en möjlighet för allmänheten att följa det riksdagsarbete som verkligen är av betydelse. Till skillnad från tomma kammarbänkar skulle massmedia få en chans att visa riksdagsarbetet såsom det verkligen går till. Möjligheten till offentliga utskottsutfrågningar skulle ge allmänheten en chans att vara med när besluten kommer till eller när de bereds — inte bara när redan fastlagda ståndpunkter redovisas. Och riksdagens arbete behöver vitaliseras, om allmänhetens intresse för denna del av det politiska livet skall kunna upprätthållas. Det är inte bra för demokratin om en god del av svenska folket anser att riksdagsmännen inte ens bemödar sig om att lyssna inför viktiga politiska avgöranden. Vad, Hilding Johansson, vill socialdemokraterna göra i stället för allt det man nu motsätter sig? Riksdagens anseende skulle, herr talman, också vinna på en genuinare utformning av öppningsceremonin. Med all respekt för de medverkande vid den typ av ceremoni som tillämpats sedan riksdagen flyttades hit till Sergels torg vill jag säga att den lämnar åtskilligt övrigt att önska, om man har strävan att inleda riksmötet med någonting som blir till en minnesvärd högtid för såväl folk som riksdagsledamöter. Men med en istadighet som saknar allt förnuft håller utskottet fast vid att inte ge någon enda fingervisning om att en bättre tingens ordning skulle uppskattas. Vi moderater menar att ett unikt tillfälle att förändra öppningsceremonin kommer att ges vid riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen. Det är vår förhoppning att talmannen, som det enligt riksdagsordningen ankommer på att fastställa hur riksdagsöppnandet skall gå till, tar intryck av den vitt spridda uppfattningen att ceremonin bör genomföras under andra former än vad som f. n. är fallet. I en motion som utskottet behandlar i det betänkande vi nu diskuterar krävs att riksdagsordningen skall ändras så att vi slipper den byråkratiska omgången över utskotten då t.ex. kvittningsfel har lett till lika röstetal i kammaren. Av någon outgrundlig anledning motsätter sig socialdemokraterna den möjlighet som förordas i motionen att genomföra en ny omröstning vid ett senare tillfälle utan föregående utskottsbehandling. Socialdemokraterna hävdar i sin reservation att en förnyad behandling i utskottet kan vara av värde för att finna bredare politiska lösningar. Denna möjlighet skulle, menar man, gå om intet vid det förenklade förfarande som utskottet förordar. Till detta kan följande sägas. Det är sant att grundlagberedningen pekade på den av socialdemokraterna refererade omständigheten i sina överväganden kring det system som f. n. tillämpas. Men den förändring utskottet nu förespråkar innebär inte att denna möjlighet undanröjs. Allt vad utskottet förordar är att kammaren ges en ny chans att rätta till t.ex. ett kvittningsmisstag innan den procedur som i dag tillämpas redan efter ett första tillfälle med lika röstetal sätts in. Att denna tekniska förändring — som socialdemokraterna tycks anse — skall behöva dröja till en samlad översyn av riksdagens arbetsformer, är svårförståeligt. Herr talman! Det socialdemokratiska motståndet mot att avskaffa de betydelselösa instrumenten reservation och röstförklaring i kammaren saknar i den socialdemokratiska reservationen annan motivering än att det kan finnas vissa särskilda situationer — som det heter — då en reservation eller en röstförklaring är motiverad. Till förmån för förändringen kan emellertid preciserade skäl anföras. Reservationen har blivit onödig, eftersom varje rösträkning numera registreras genom den elektriska voteringsanordningen. Skulle en sådan inte finnas, vore självfallet läget annorlunda. Någon möjlighet till röstförklaring kan det inte rimligen finnas skäl för, eftersom möjlighet alltid finns att före beslut framföra motiven för ett kommande ställningstagande. Jag menar att det med fog kan göras gällande att alla argument och motiveringar bör framföras i själva debatten och inte efter det att beslut har fattats. I det senare fallet saknas ju den möjlighet till genmälen som själva debatten innehåller. Till sist, herr talman! Riksdagens arbetsformer måste alltså reformeras. Det är svårt att förstå varför det skall vara så besvärligt för en bred majoritet i riksdag och utskott att komma överens om enkla men viktiga förändringar, ägnade att göra riksdagsarbetet mera ändamålsenligt från de utgångspunkter jaginledningsvis berörde. Riksdagsarbetets uppläggning utgår från föreställningar som inte längre är relevanta. Frågan är hur lång tid det skall ta innan riksdagen officiellt kommer i fatt förändringarna inom det samhälleliga beslutsfattandet. i Det får inte dröja för länge, för då förlorar riksdagen alltför mycket av det inflytande den borde ha över vårt lands framtid. Att åstadkomma en mera öppen och ändamålsenlig beslutsprocess, parallellt med att den offentliga maktens anspråk begränsas, är enligt min mening en central uppgift för 1980-talet. Dessa dubbla förändringar är ett sätt att tillse att Sven Delblanc aldrig får rätt i den beskrivning av den offentliga makten och beslutsfattandet som han ger i sin bok Åsnebrygga: ”Vi lever mestadels i en känsla av djupaste främlingskap och beroende inför en opersonlig, anonym samhällsmakt. Det är denna makt som vid vite tillhåller oss att fylla i obegripliga blanketter, som snäser av oss i telefon eller hänvisar till en annan överhetsperson, vilken i sin tur inte har kommit för dagen, har gått till lunch eller har gått för dagen. Inget är klart, visst och enkelt i denna maktens byråkratiska labyrint, inget utom övertygelsen att det alltid är vi, medborgarna, som har fel. Var är makten? Makten är alltid någon annanstans.” Herr talman! Det ankommer på riksdagen att tillse att dessa ord av Sven Delblanc aldrig får någon motsvarighet i verkligheten.

Herr talman! Riksdagens konstitutionsutskott är mäktigt, har vi fått läsa under senare tid i samband med granskningen av Telubaffären. Det ”ärevördiga” konstitutionsutskottet, klämde folkpartisten Daniel Tarschys i med när han i en tidningsartikel pläderade för en motion om offentliga utskottsutfrågningar. En genomgång av dagens betänkande om riksdagens arbetsformer visar dock att det ”mäktiga” och ”ärevördiga” utskottet inte ens lyckats åstadkomma ett uttalande i den viktiga frågan om sammansättningen av riksdagens utskott. Däremot petar man i en rad andra, smärre frågor. I vissa fall föreslås försämringar i förhållande till nuläget. Jag återkommer till frågan om riksdagsutskotten men vill först beröra några andra frågor. Riksmötets öppnande behandlas i ett par motioner. Medan en socialdemokrat vill ha mer musik och en festföreställning på Operan eller i Konserthuset, kräver borgerliga motionärer riksdagsöppnande i rikssalen efter gammaldags mönster, åtminstone vid varje ny valperiod. Utskottet avstyrker motionerna. Moderaterna Björck, Unckel och Biörck hänger dock på ett särskilt yttrande, där de hävdar att nuvarande former för riksdagsöppnandet för många kommit att framstå som olämpliga. Detta, menar moderaterna, gagnar inte riksdagens ställning i samhället. De tre moderaterna tycker att riksdagen bör sträva efter ”att komma i kontakt med svenska folket och skapa intresse för sitt arbete”. Kan inte herrarna tänka sig att detta kan ske med en bättre politik i stället för jippon? En folkpartimotion om offentliga utskottsutfrågningar stupar på motstånd från socialdemokraterna och centern i utskottet. Moderater och folkpartister hävdar i en reservation ”att tiden nu är mogen för att i begränsad skala pröva Nr 108 öppna utskottsutfrågningar”. Detta föranleder mig att fråga: När kommer ni Onsdagen den att finna tiden mogen för att bereda samtliga riksdagspartier möjlighet att 4 april 1981 delta i utskottens arbete? Ar inte den frågan mer angelägen? Motionerna om beslutsordning vid lika röstetal, reservation och röstförklaring samt interpellationer och frågor — där utskottets ordförande är motionär i två fall — är inte i alla stycken särskilt välmotiverade. I vissa avseenden innebär de faktiskt försämringar. Bestämmelsen om röstförklaring har ytterst sällan kommit till användning, och det finns ingen som helst anledning att peta i den. Även om motionärerna skulle anse att missbruk förekommit, så måste den föreslagna försämringen avvisas. Det kan finnas tillfällen då det ur en rad synpunkter är motiverat att en röstförklaring kan avges. Vi stöder reservationen på denna punkt. Detsamma gäller frågan om beslutsordning vid lika röstetal. Det finns betydligt angelägnare frågor att lösa beträffande riksdagens arbetsformer, även om vissa ärenden i nuvarande parlamentariska situation brukar återförvisas till utskott. Beträffande framställning av interpellation föreslås i ett avseende en försämring av servicen till riksdagens ledamöter, genom att interpellation endast skall anslås och inte som nu utdelas till ledamöterna. Den eventuella besparing som kan göras motiverar inte den försämrade servicen, anser vpk-gruppen. Jag ber att få yrka avslag på den föreslagna förändringen i detta avseende. Ett särskilt yrkande härom utdelas till kammarens ledamöter. Ytterligare en delfråga: Vpk motsatte sig förändringen av utskottens mandattid från ett år till att gälla riksdagens valperiod. Vi motsätter oss den nu föreslagna ändringen av mandatperioden för de 18 riksdagsledamöter som har särskilda uppgifter inom den statliga företagssektorn. Vi yrkar alltså avslag på förslaget i denna del. Yrkande härom utdelas till ledamöterna. I anslutning till frågan om partiernas representation i riksdagens utskott har vpk-gruppen ånyo väckt en motion. Vi yrkar i denna att riksdagen uttalar att frågan snarast bör lösas från utgångspunkten att samtliga partier som vid val till riksdagen erhållit minst 4 26 av rösterna i riket skall äga rätt till representation i riksdagens utskott. Frågan är tillräckligt känd för att jag inte skall behöva rekapitulera alla turer. Hilding Johansson har redovisat några frågeställningar som är värda att uppmärksamma i debatten. I motionen har vi åberopat arbetsformsutredningens av riksdagen antagna rekommendation från 1979 om att vid överläggningar om utskottens sammansättning ”bör eftersträvas proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser i enlighet med partiernas styrkeförhållanden i riksdagen”. Tyvärr följdes inte denna rekommendation, och vpk står därför fortfarande utanför utskotten, vilket ur demokratisk synpunkt är djupt otillfredsställande och även vållar stora olägenheter för riksdagens arbete.

Även från allmän synpunkt får det anses mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti helt ställs utanför utskottsarbetet.” Detta har riksdagen uttalat. Detta har samma giltighet i dag. Detta var också motiv för arbetsformsutredningens rekommendation, som vi från vpk biträdde, även om vi ansåg att utskottsrepresentationen borde regleras i riksdagsordningen. Konstitutionsutskottets majoritet avstyrker vpk-motionen och hänvisar dels till utskottets arbetsgrupp för vissa frågor om riksdagens arbetsformer, dels till den tillsatta utredningen om utskottsindelning och ärendefördelning mellan utskotten. Det utredningsarbete som pågår bör avvaktas innan den i motionen upptagna frågan tas upp till förnyad behandling, skriver utskottsmajoriteten. Vad man med denna ståndpunkt förbigår är för det första att KU:s arbetsgrupp ännu inte kunnat komma fram till en lösning, för det andra att utredningen om utskottsindelningen knappast kommer att framlägga förslag som påverkar situationen under innevarande mandatperiod, och för det tredje att motionsyrkandet gäller att frågan snarast bör lösas. I en reservation till utskottsbetänkandet hänvisar socialdemokraterna till arbetsformsutredningens rekommendation och anser att riksdagen bör uttala att proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser bör eftersträvas. Det finns goda skäl att påminna om denna rekommendation. Problemet är bara att den inte följts. Vi menar att ett riksdagsuttalande av det slag vi förordat i motionen skulle vara en viktig markering för efter vilka linjer utskottsfrågan snarast bör lösas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till vpk-motionen 1516. Om detta yrkande avslås, kommer vi att stödja den socialdemokratiska reservationen, som till skillnad från utskottsmajoriteten ändå hävdar att utskottsrepresentationen bör lösas i enlighet med partiernas styrkeförhållanden i riksdagen.

Herr talman! Jag blev överraskad över den uppmärksamhet som min motion angående formerna för riksmötets öppnande väckte. En del tidningar fick för sig att det var ett angrepp på kungahuset, bara därför att jag ansåg det olämpligt att ha kungaparet sittande på podiet under öppningsceremonierna. Sedan hade jag också nämnt balett som ett tänkbart program i en festföreställning på Operan i anslutning till riksmötets öppnande. Det vinklades av massmedia så att jag önskade ha cancan här på talmanspodiet. I och för sig kunde det, herr talman, vara ganska trevligt och uppryckande, men det var faktiskt inte min mening. I alla fall uppfattades mitt förslag så att jag ville ha mera fest och dans vid dessa tillfällen. Ett roligare öppnande, sade man. Nu vet jag mycket väl att det är talmannen som har att besluta om utformningen av programmet för riksmötets öppnande. Strängt taget har Nr 108 varken jag eller mina kammarkolleger så mycket med det att göra. Men även Onsdagen den om MBL inte gäller i den här frågan, så tänkte jag att det väl inte kunde tas 1 april 1981 illa upp om jag ändå förde till torgs några funderingar som jag har haft kring det hela. Moderata ledamöter längtar tillbaka till rikssalen på Stockholms slott, där riksdagen öppnades under tvåkammarriksdagens tid. Visst var det en pampig lokal. Där satt riksdagsmännen i sina kappor och överrockar samt med bottiner och galoscher på fötterna som en grå massa, storögt tittande på den kungliga och diplomatiska glansen. Tidigare förekom det t.o.m. att de manliga ledamöterna skulle ha frack under ytterkläderna. Den enda aktivitet som krävdes av riksdagsledamöterna var att de skulle resa sig när resp. talman betygade Konungen sin kammares undersåtliga vördnad. Det taktfasta trampandet av drabanterna livade visserligen upp föreställningen, men det är min bestämda mening att riksmötet skall öppnas i riksdagshuset. Att de kungliga inbjuds till öppningsceremonin har jag inget emot. Däremot tycker jag inte att de skall placeras på ett podium till allmänt beskådande. Nej, låt de kungliga gästerna och talmännen sitta på stolar längst fram i kammaren som vanliga människor. Den ändringen kan ske före tillbakaflyttningen till Helgeandsholmen. Då slipper man också att för varje gång bygga ut talmanspodiet. Nu skall det villigt erkännas att det inte är lätt att i detta moderna hus med rulltrappor och hissar som förbindelse till kammare och läktare ordna ett öppnande som gör anspråk på både trevnad och högtid. De magnifika blomsteruppsatserna verkar litet främmande i kammarfoajén, soldater i björnskinnsmössor utanför glashuset likaså. Kammaren erbjuder heller inte såstora variationsmöjligheter. Jag förstår svårigheterna, och jag har väl själv inte så mycket annat att föreslå. Däremot har jag tyckt att ett längre öppningsprogram borde bjudas ledamöter och gäster. Det program som givits har jag ingenting emot, det är både fint och stämningsfullt. Med tanke på alla förberedelser och de många inbjudna vore det dock lämpligt med en något längre underhållning. Man kunde ha någon som sjöng, gärna körsång. Vi har duktiga artister som kan deklamera eller framföra något kortare teaterstycke eller musik i olika former utöver den orkester som brukar medverka. Efter statsministerns regeringsdeklaration kunde man kanske också tänka sig korta anföranden av partiledarna från oppositionspartierna om deras syn på de aktuella politiska frågorna. Man talar i dag alltmer om politikerförakt. Jag har väl inte direkt märkt så mycket av det för egen del. Det odlas kanske mest i massmedia. Man hjälper till att undergräva förtroendet för de folkvalda genom att med förkärlek skildra den vid vissa tillfällen glest besatta kammaren samt de ekonomiska förmåner som riksdagsmännen, som man säger, i hemlighet har tillförsäkrat sig. Den bild som allmänheten på detta sätt ges är inte rättvis och överensstämmer inte med den vardag som den enskilde riksdagsmannen upplever. Vi skall sköta vårt riksdagsarbete, förvalta det förtroende som väljarna gett oss. Vi skall vara med i olika regionala organ, och vi skall sköta partipolitiska och andra uppdrag på hemorten. Ofta anser våra partier att vi skall vara med i olika styrelser, kommittéer och utredningar m.m. Vi skall ut på fältet och delta i debatter. Vi får ta emot uppvaktningar, och vi får en mängd brev och enkäter som vi skall besvara. Många ringer eller kommer hem till oss. På vår fritid skall vi försöka hinna med att besöka arbetsplatser, väljargrupper osv. samt läsa in en mängd uppgifter för det kommande arbetet. Ofta, ja nästan för jämnan, får helgerna tas i anspråk för att vi skall kunna hinna med allt. Jag säger inte detta för att beklaga vår situation, men även vi har familjer och vänner som det vore roligt att någon gång få träffa. Därför är det så i grunden orättvist när man påstår att vi riksdagsmän inte sköter vårt jobb. Allt det jag räknat upp ingår faktiskt i en politikers vardag, i vårt arbete. Vi är naturligtvis stolta över att få representera vårt parti i den högsta beslutande församlingen, och vi trivs ändå rätt bra med vår arbetsuppgift. Vi har dock så mycket att stå i att vi glömmer att vi också är människor och inte bara arbetsnarkomaner. Vi är ett arbetslag som från landets olika delar vecka efter vecka träffas till arbete i detta hus. Vi springer från det ena sammanträdet till det andra — hela dagarna är inrutade. Det blir inte många tillfällen till kontakter och samvaro utanför det rent politiska arbetet. Jag tror dock att vi skulle behöva några avbrott och litet samvaro av annorlunda slag i det hårda politiska arbetet. Inom riksdagens idrottsklubb försöker vi samla ledamöter och anställda till olika aktiviteter. Det gensvar vi fått till våra arrangemang visar att det finns ett behov av umgänge i annan form även i detta hus. Just riksmötets öppnande, som inte bara är ett stort ögonblick för den nyvalde ledamoten utan också ett avstamp för ett nytt innehållsrikt arbetsår, vore ett utmärkt tillfälle till kontakter och samvaro över partigränser och mellan ledamöter och tjänstemän. Om jag nu säger att jag vill ha ett festligare öppnande, så menar jag inte dans eller cancan utan helt enkelt ett längre och innehållsrikare öppningsprogram, ett tillfälle till en stunds samvaro utan att behöva jäkta vidare till andra uppgifter. Det var därför som jag också framförde tanken på en föreställning på Operan eller i Konserthuset i anslutning till riksmötets öppnande. Det händer ju ibland att vi inbjuds till någon operaföreställning eller till Dramaten. För någon vecka sedan var vi på konsert i Berwaldhallen. Det blev en stor och njutbar upplevelse, även om det blev väl mycket av löneförhandlingar mellan varven. Jag menar att en operaföreställning, teater eller konsert för riksdagens ledamöter och anställda på kvällen för riksmötesöppnandet vore något att tänka på för dem som planerar och utformar programmet. Syftet med min motion var att väcka debatt i denna fråga. Jag har uppnått det jag avsett. Min förhoppning är att mina små funderingar omkring riksmötesöppnandet kommer att leda till en del förändringar i önskat avseende.

Herr talman! De partipolitiska majoriteterna varierar, såsom framgått av den tidigare debatten, i de frågor som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande. Eftersom jag tillhör majoriteten i samtliga frågor kan jag, herr talman, i ett svep yrka bifall till utskottets förslag över hela linjen. Betänkandet handlar enligt betänkandets rubrik om riksdagens arbetsformer. Det låter rätt mycket anspråksfullare än vad det egentligen är. Riksdagens arbetsformer ändras endast styckevis och delt och inte på något särskilt avgörande sätt hur det än går med de frågor som behandlas i betänkandet. Jag vill inte på något sätt uttala mig förklenande om den försiktiga reformismens väg — även med små steg kan man ju komma ett stycke, om stegen trippar åt rätt håll — och jag är förvånad över att socialdemokraternaii ett par fall inte ens vill trippa aldrig så litet lätt. Men jag vill gärna understryka att om vi skall få någon riktigt god ordning på riksdagens arbete, så behövs det betydligt kraftigare kliv än de som diskuteras i detta betänkande. Vi är några centerpartister som envist återkommer till riksdagen med förslag som, om de realiserades, skulle göra det möjligt att på ett helt annat sätt än nu planera och rationalisera riksdagens arbete. Förslaget har varit uppe i riksdagen ett par gånger men avvisats av alla utom av centern. Nu ligger det en motion där igen från oss och vilar till hösten i konstitutionsutskottets gömmor. Så särskilt optimistisk inför höstens förnyade behandling är jag kanske inte. Det är lätt att tappa tron på att det skulle gå att få ihop en majoritet i kammaren som verkligen vill göra någonting substantiellt. Att allmänt klaga och komma med till intet förpliktande uttalanden går nog bra, både här i kammaren och för avsuttna riksdagsmän i TV-rutan, men att i riksdagen få igenom en annan ordning än den nuvarande tycks vara stört 113 omöjligt. Steget från tal till handling är uppenbarligen för långt. — Jag skall emellertid inte nu, herr talman, ta upp tiden med en redovisning av vad som borde göras. Jag hoppas få tillfälle att göra det när centermotionen behandlas av höstriksdagen. I den här debatten har redan några ledamöter varit uppe och hållit allmänna tal om behovet av en reformering av riksdagens arbete. Till hösten, mina vänner, har ni chansen att göra något substantiellt! Jag skall i stället uppehålla mig vid de frågor som nu är uppe till beslut och särskilt de frågor där vi inte har kunnat enas. Vad gäller riksdagsöppnandet är utskottet enigt i sitt ställningstagande, även om moderaterna funnit anledning att markera sig i ett särskilt yttrande. Gemensamt för motionärerna i ämnet är att de vill ha mer ståt och glamour när riksdagen samlas. Folket kräver det, påstår man. Personligen har jag inte funnit att det är ett krav som folk främst prioriterar. Internationellt varierar praxis: I Schweiz slår talmannen klubban i bordet, och så är riksmötet öppnat, och i Holland har man ett ceremoniel så invecklat att det kräver såväl ceremonimästare som tidtagare, för att nu nämna ett par exempel. I Sverige — medelvägens land — försöker vi leva upp till det goda svenska ordet lagom. Vi öppnar riksmötet med en viss pompa, men utan excesser. Utskottet erinrar om att det ankommer på talmännen att fastställa ordningen för riksdagssammanträdena. När riksdagen återflyttar till det nygamla huset på Helgeandsholmen kommer det kanske att finnas utrymme för tilltalande innovationer inom ”lagoms” något tänjbara gränser. Om cancan — som Nils Hjorth berörde — ryms inom dessa gränser eller inte vågar jag inte ha någon bestämd mening om, annat än att den nog skulle uppfattas som klart könsdiskriminerande. Herr talman! Utskottsrepresentationen, som är nästa fråga i betänkandet, har vi i många fora och på många olika sätt behandlat upprepade gånger. Problemen är således välkända. Välkända är också en rad förslag till lösningar. Mindre känt, bl.a. att döma av inläggen här i dag, tycks vara att det från majoritetens sida inte funnits någon önskan att utestänga vpk från utskotten. Vi har varit med om att utarbeta det ena förslaget efter det andra för att ge vpk representation. Men förslagen har icke godtagits. De har underkänts. Alla turerna härvidlag skulle med lätthet kunna fylla ut en timmes anförande. Jag skall avstå från det. Det grundläggande problemet har varit att efter det att socialdemokraterna förlorade regeringsmakten har det inte gått att få till stånd någon överenskommelse. Så länge socialdemokraterna behövde vpk som regeringsunderlag gick det således fint. Det kan följaktligen inte vara några djupt liggande principiella skäl som gör att socialdemokraterna och vpk de senaste åren inte kunnat komma överens om en fördelning av de platser som tillkommer oppositionen. Och det kan rimligen inte vara den nuvarande majoritetens skuld att de socialistiska bröderna inte kan enas. Utskottet hänvisar till fortsatt utredningsarbete. Kanhända finns det något ännu för alla fördolt och oprövat förslag som kan visualiseras i sinnenas rike. Så länge utredning pågår är som bekant något sådant aldrig helt uteslutet. Såväl Hilding Johansson som Nils Berndtson har antytt att vi inte fullföljt en överenskommelse. Jag känner inte till någon sådan överenskommelse. Nr 109 Offentliga utskottsutfrågningar vill folkpartiet och moderaterna ha, och vi Onsdagen den som inte gått med på det har kritiserats hårt i bladen. Men även en utskottets 1 april 1981 ärade ledamot, Daniel Tarschys, har icke tvekat att karakterisera oss helt generellt som ljusets fiender. Jag har utpekats särskilt. Det känns litet ovant för den som alltid ansett sig vara en öppen natur och utan rädsla för dagsljusets alla vinklar. Jag vill nog personligen hävda att jag inte har mycket gemensamt med de mörkmän som Kellgren gisslade under den etikett som Daniel Tarschys med hjälp av landets största morgontidning vill sätta på mig. Den sakfråga som föranlett de här utbrotten har ingalunda de dimensioner Daniel Tarschys eller här i debatten Torkel Lindahl och Per Unckel vill göra gällande. Personligen kan jag således inte svinga mig särskilt högt i principernas trapets i den här frågan. Jag har i tidigare debatter sagt att det finns skäl för och emot och att jag i huvudsak ser det som en praktisk fråga. Vi har beredningstvång i alla frågor i den svenska riksdagen, till skillnad från många andra parlament, och vi har det redan nu besvärligt med att hinna med alla frågor inom de ganska fast schemalagda tider som står utskotten till buds. Vidare sammanträder utskotten som bekant samtidigt. Öppna utskottsförhör skulle onekligen göra det besvärligare för oss att hinna med det vi måste göra, även om man naturligtvis inte skall överdriva besvärligheterna. En så trist detalj som lokalfrågan kan man emellertid inte utan vidare gå förbi. Dessutom skulle onekligen utfrågningarna ändra karaktär och inte få samma värde som en del av utskottens seriösa beredningsarbete. De skulle mera bli en uppvisning i argumentationsoch förhörskonst. De som var kallade till utfrågning skulle bli återhållsammare, och vissa utfrågningar skulle helt enkelt inte kunna hållas som nu med en blandning av öppet och sekret material. Vissa uppgifter skulle man vara tvungen att plocka fram vid mera inofficiella möten, och det skulle ingalunda tjäna beredningen och inte heller öppenheten. När man nu i pressen tagit den s.k. Telubaffären som ett exempel på frågor som skulle kunna behandlas helt inför öppen ridå och även ett par, skall vi säga aningslösa, ministrar i sin popularitetsjakt gått ut och sagt ungefär detsamma — den ene, f. ö. försvarsminister Krönmark, strax efter det att han i utskottet varit noga med att betona att en del av det han hade att förtälja var belagt med sekretess — blir man minst sagt förvånad. Om det är så att man vill avskaffa utrikesoch försvarssekretessen, då bör man föreslå detta. Statsråd har ju goda möjligheter att lägga fram förslag till riksdagen. Men det är litet underligt om man menar att konstitutionsutskottet på eget bevåg och mot gällande bestämmelser skulle sprida uppgifter som regeringen själv sekretessbelagt. Jag kanske också bör tillägga att om utrikesminister Ullsten vill låta sig utfrågas på Sergels torg, vilket han lär ha sagt sig eftersträva, så lägger sig konstitutionsutskottet ingalunda i vägen för detta. Det är således fritt fram för Ola Ullsten på Sergels torg. Ttidningarna har det vidare varit populärt att jämföra USA:s kongress med Sveriges riksdag och framställa den förra som ett under av öppenhet och den senare som en det totala mörkrets boningar. Det stämmer inte alls. Vad man 145 helt tycks glömma bort är att öppenheten i det här huset helt allmänt är nära nogtotal samt att vi har ett interpellationsoch frågeinstitut av en omfattning som överträffar det mesta i andra länder. Praktiskt taget varje dag är statsråd häri kammaren utsatta för ingående grillning timme in och timme ut inför allt folket. Något överhängande och påtagligt offentlighetsintresse att öppna utskotten finns således inte. Det är mest en arbetsteknisk fråga. Allt som kan redovisas, redovisas i kammaren. Det är bara för massmedia att rapportera. Vad man kan konstatera är att de tidningar som nu hårdast argumenterar för öppna utskott sannerligen inte är de som ger den bästa kontinuerliga rapporteringen av vad sig här i huset tilldrager. Herr talman! Jag och några andra centerpartister har väckt ett par motioner som har med arbetsordningen i kammaren att göra, och vi har kunnat glädja oss åt att få majoriteten i utskottet med oss men dess värre — av skäl som jag trots reservationerna inte kunnat genomskåda — inte socialdemokraterna. Den ena motionen gäller förfarandet vid lika röstetal, en situation som inte är helt ovanlig, som bekant. Lika röstetal leder regelmässigt till en återremiss till utskott och en ny vända i kammaren. Det är ett förfarande som enligt majoritetens mening i de flesta fall kunde undvikas. Det är ju i flertalet fall inte så att några nya kompromissmöjligheter öppnar sig i utskottet vid andra omgången — jag tror inte att jag kan nämna något enda fall. Lika röstetal är således genomgående ett resultat av olycksfall i arbetet, missförstådd kvittning, hastigt påkommande sjukdom eller något dylikt. Vid andra omgången i kammaren brukar den numeriska ordningen vara återställd och ärendet gå som tänkt var. För att minska antalet fall av sådana här skenåterförvisningar föreslår vi att talmannen helt enkelt bordlägger ärendet ytterligare en gång vid lika röstetal. Ärendet kommer således igen för förnyat beslut vid ett kommande plenum. Återförvisning och förnyad vända i utskottet behövs således inte. Om det skulle vara så att det lika röstetalet är ett uttryck för en reell viljeyttring och således röstetalet är lika även andra gången, då kopplas de nuvarande reglerna på. Med anledning av detta är det med stor förvåning man i den socialdemokratiska reservationen kan läsa följande: ”Denna ordning” — dvs. den nuvarande — ”har enligt utskottet i förhållande till motionsförslaget den fördelen att den bättre slår vakt om möjligheterna till en förnyad utskottsbehandling där bredare politiska lösningar kan eftersträvas.” Påståendet är helt obegripligt. Om vid den andra omgången rösterna fortfarande är lika delade, så träder nu gällande regler in enligt majoritetsförslaget. Påståendet i den socialdemokratiska reservationen är således ett påstående rakt ut i tomma rymden. Man har från socialdemokratiskt håll helt enkelt inte velat gå med på denna förbättring av arbetet i riksdagen — det är nog tyvärr hela sanningen. Om socialdemokraterna tycker att det är så väldigt bra med återförvisning till utskott — så tolkade jag Hilding Johansson — kan man fråga sig varför socialdemokraterna alltid röstar emot återförvisning när någon sådan är aktuell. Vi kanske kan vänta oss en förändring härvidlag efter Hilding Johanssons engagerade anförande. Hilding Johans sons misstänksamhet mot talmännen delar jag inte. Talmännen har ju inte Nr 109 fifflat med föredragningslistan tidigare, och några nya möjligheter att så göra Onsdagen den finns inte inbyggda i majoritetsförslaget. 1 april 1981 Det andra förslaget avser att slopa rätten till reservation eller röstförklaring efter det att ärendets avgörande fallit i kammaren. Det är bestämmelser som släpat med från gamla författningar och som stämmer illa med det nutida parlamentariska arbetet. Argument och ståndpunkter bör självfallet komma före beslutet, så att de kan påverka detta och så att de kan bemötas. Man bör således redovisa sina sakskäl före beslutet, inte efter det. Det är den principiella innebörden av den förändring majoriteten föreslår. Inte heller här vill socialdemokraterna vara med. Man hyser förståelse för motionärernas argument, säger man generöst i reservationen, men man vill inte vara med om någon förändring. Också detta är märkligt, tycker jag. Nu är det så, herr talman, att det krävs kvalificerad majoritet för en omedelbar förändring av riksdagsordningen. Jag hoppas självfallet fortfarande att den erforderliga majoriteten kan uppnås. Mitt förstahandsyrkande är således att beslutet fattas med den föreskrivna kvalificerade majoriteten. Om denna majoritet inte skulle uppnås vill jag yrka att ändringarna i de här två ärendena beslutas enligt den alternativa beslutsregeln i 8 kap. 16 § regeringsformen, dvs. på samma sätt som grundlagsändring. Övriga förslag i betänkandet skall jag inte beröra. De har redan fått erforderlig belysning i debatten.

Herr talman! Bertil Fiskesjö säger att det inte finns någon önskan från majoriteten att utestänga vpk från utskotten. Likväl har vi inte lyckats få till stånd en lösning som gör att alla partier är representerade i utskotten. Nr 109 Vi kom ändå fram till en rekommendation i arbetsformsutredningen. Det Onsdagen den är inte bra att Bertil Fiskesjö nu låtsas ovetande om vad saken gäller. Han 1 april 1981 säger att det inte finns någon överenskommelse. Jag har konsekvent talat om arbetsformsutredningens rekommendation. Men även bakom en rekommendation finns ju företrädare för partierna. Det fanns någon form av överenskommelse för att få fram rekommendationen — den kom ju inte till av sig själv. När man tittar på arbetsformsutredningens rapport ser man att både Bertil Fiskesjö och jag finns med som undertecknare av den. Jag vill också peka på de uppgifter som just konstitutionsutskottet har och som jag tycker visar på det orimliga i nuvarande situation. I regeringsformen sägs under rubriken Kontrollmakten att konstitutionsutskottet har uppgiften att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Jag menar att denna utskottets uppgift, som också markerats i samband med den s.k. Telubaffären, visar på det orimliga i att inte samtliga riksdagspartier kan delta i utskottsarbetet. Just konstitutionsutskottets uppgifter understryker vad konstitutionsutskottet självt har anfört en gång och som jag förut citerat om betydelsen av att alla i riksdagen representerade partier bereds tillfälle att delta i utskottsarbetet. Därför är det beklagligt att inte konstitutionsutskottet vill medverka till det uttalande som vi begärt i vpk-motionen.

Herr talman! Naturligtvis är det så, Hilding Johansson, att det krävs mera djupgående förändringar i riksdagens arbetsvillkor än de förändringar som vi diskuterar här i kväll för att göra riksdagsarbetet mer attraktivt. Inte minst tror jag att det finns anledning att fundera över frågan hur det kan komma sig att riksdagen ägnar onsdag efter onsdag och torsdag efter torsdag åt långa debatter här i kammaren inför en handfull riksdagsledamöter. Åtminstone är det för min del en otillfredsställande ordning att vi ägnar sådan möda åt diskussioner inför i stort sett samma människor som vi har berett frågorna inför under utskottsarbetet. Jag tror att vi kan göra åtskilligt när det gäller formerna för kammarens arbete. Jag noterade också att förslaget om de samlade voteringarna inte fanns med i Hilding Johanssons uppräkning av allt det goda socialdemokraterna förordar. Det är kanske därför att socialdemokraterna under den process som Hilding Johansson också hänvisade till har varit minst sagt ljumma inför den typen av förslag. Men kan vi häri dag enas om att göra vårt yttersta partierna emellan för att genomföra den typen av reform, Hilding Johansson, tror jag att vi har gjort någonting gott för vårt arbete här i riksdagen. Det innebär i så fall att vi skulle kunna koncentrera våra mödor på ett helt annat sätt än vi f. n. gör. En sådan reform skulle också skapa ökade förutsättningar för nytt arbete i utskotten, där de offentliga utskottsutfrågningarna skulle kunna bli en vitaliserande del. Jag har litet svårt att förstå Hilding Johanssons och Bertil Fiskesjös våldsamma argumentering från praktiska utgångspunkter mot 119 möjligheten av att hålla offentliga utskottsutfrågningar. Bertil Fiskesjö använder formuleringen öppna utskott, men det är ju ingen som någonsin har krävt detta. Vad vi från folkpartiet och moderaterna krävt är en möjlighet för ett enigt utskott att, om det så vill, hålla en utfrågning inför offentligheten. Bertil Fiskesjö kan själv i konstitutionsutskottet stoppa en sådan med de nya reglerna, liksom Hilding Johansson kan göra det. Men varför skall vi inte ens ha möjligheten, om det skulle råka vara så att utskottet, Hilding Johansson och Bertil Fiskesjö är alldeles ense? Nej, då skall riksdagsordningen förbjuda oss att göra det som vi är ense om att betrakta som förnuftigt. Jag kan inte förstå logiken bakom detta. Hilding Johansson säger apropå förslaget om att göra ett nytt försök vid lika röstetal under ett kommande arbetssammanträde, att man faktiskt inte vet huruvida det har blivit lika röstetal i kammaren därför att någon medvetet har gått från den ena till den andra sidan eller därför att det helt enkelt föreligger ett misstag. Nej, men spelar bristen på vetskap om detta egentligen någon roll? Vad förslaget syftar till är ju att vi skall pröva ytterligare en gång för att se om det förhållande som förarbetena till den nuvarande riksdagsordningen talar om verkligen är för handen, nämligen att behov finns av att söka bredare lösningar. Om det är så som Hilding Johansson tror att det kommer att vara i åtskilliga fall, nämligen att sådant behov finns, kommer det att uppenbaras när det blir jämnt röstetal efter den andra omgången. I så fall kommer en ny beredningsprocess i utskottet att komma till stånd, såsom Hilding Johansson vill ha det.
Herr talman! Jag håller med Bertil Fiskesjö om att ifall vi skall göra någonting verkligt radikalt och kunna få en ordentlig förbättring när det gäller våra interna problem, så krävs det antagligen en omläggning av riksdagsåret eller egentligen en omläggning av budgetåret. Där är vi väl inte särskilt oeniga. Däremot är vi inte så eniga som på andra punkter när det gäller frågan om offentliga utskottsutfrågningar. Det är som Per Unckel sade: Här staplas de praktiska besvären på varandra. Det är en stapling av argument av den typ man har när man inte vill men inte vill erkänna att man inte vill, utan kommer med en massa undanflykter. Dessutom gav Bertil Fiskesjö ett intryck av att utskottsutfrågningar är någonting som man bara har med statsråd och inga andra. Så är det ju faktiskt inte. Kammarens ledamöter är ju väl medvetna om att statsråd kanske är de ovanligaste personerna på en utfrågning, utom kanske just i konstitutionsutskottet. Det är i stället experter av olika slag som utfrågas. Det kan vara olika intressegrupper som skall höras. Det kan röra sig om alla möjliga frågor —- inte bara om Telubaffären. Det kan gälla frågan om vilka olika bekämpningsmedel man skall använda och argument för och emot detta i jordbruksutskottet. Där har jag inte sett ett enda statsråd på någon utskottsutfrågning. Likadant är det kanske i flera andra utskott. Många av de hearings som äger rum här i riksdagen tror jag skulle vara av stort värde inte bara för massmedia och allmänheten. I en del fall skulle det Nr 109 faktiskt ha ett visst värde även för oss ledamöter att få reda på vad som sagts i andra utskott. Hilding Johansson är livrädd för att det skall bli en helt annan typ av utfrågningar — inte våra nuvarande, mycket seriösa och lugna utfrågningar. Han föreställer sig att utskottstjänstemän skall behöva sitta och läsa lagtexter, förarbeten m.m. som bakgrund till olika frågor. Uppriktigt sagt: Det där är väl ändå något av nonsensargument! Så är det ju inte någon annanstans, och det finns faktiskt ett antal länder i denna värld som har öppna utskottsutfrågningar — inte uteslutande USA. Men att det bara är i demokratier som de förekommer är ju en annan sak. Nej, kan ni inte säga att ni egentligen inte vill och sluta med de här praktiska undanflykterna. Det börjar mer och mer bli bara undanflykter och ingenting annat. Vad det till slut gäller utskottsrepresentationen kan kanske Nils Berndtson påminna sig att varje gång en lösning verkat vara nära, så har vpk backat ur. Problemet är kanske att det är bekvämt, lugnt och skönt för vpk att vara martyr i denna fråga och att därför viljan från det hållet att få fram en lösning inte varit så stor, utom när man stått här i talarstolen och kunnat gråta om det.

Herr talman! Bertil Fiskesjö tog i sitt anförande upp mitt inlägg om riksmötets öppnande. Jag vill med anledning av detta bara säga att det förslag jag väckt om ett längre öppningsprogram och en föreställning på Operan e. d. inte alls är könsdiskriminerande. Jag har faktiskt inte föreslagit cancan, Bertil Fiskesjö, även om jag inte har någonting emot det i andra sammanhang. Klassisk balett — om man nu väljer ett sådant program — är inget hot mot jämställdheten. Det skulle möjligen vara Glada änkan, men det har väl varken Bertil Fiskesjö, herr talmannen eller jag någonting emot i så fall. Jag tog i mitt inlägg upp dets.k. politikerföraktet. Alldeles nyss visades i TV ett program om detta. Man frågade vad vi riksdagsmän ville göra åt det. Den satiriska inriktning som det här programmet hade inbjöd väl knappast till en seriös debatt. Skall TV på detta sätt fortsätta att göra narr av politikerna, är jag rädd för att politikerföraktet ökar, inte tvärtom. Jag beklagar TV:s sätt att behandla detta allvarliga problem.

Herr talman! Hilding Johansson kom tillbaka till de svaga försvarslinjerna mot att gå med på förslaget om en extra bordläggning vid lika röstetal. Försvarslinjerna blev inte stabilare genom det inlägget. Det är omöjligt att avgöra, säger Hilding Johansson, när lika röstetal svarar mot en faktisk viljeyttring. Det går utmärkt: det är bara att rösta en gång till, och det är det som förslaget innebär. Står det sig då, gäller den nuvarande procedurordningen. Fördelen med ett realiserande av detta förslag skulle vara att vi 121 slipper de smått löjliga omgångar som vi har nu. Vi har alltså inte tänkt oss att denna bestämmelse skulle ändras efter majoritetsförhållandena i riksdagen, utan avsikten är naturligtvis att den skall behållas, även om den inte skulle behöva tillämpas så ofta i andra parlamentariska lägen än det nuvarande. När det gäller utskottsrepresentationen har tydligen varken Hilding Johansson eller Nils Berndtson riktigt hört på vad jag sade. Ni säger att riksdagen har gjort ett uttalande, och ni vill att vi skall ställa oss bakom det. Självfallet — det har jag stått bakom hela tiden. Jag har inte, Nils Berndtson, förnekat att vi har gjort denna rekommendation. Jag står bakom den ända till slutet. Men ni vill inte erkänna att det sista stycket i rekommendationen existerar. Jag skall inte läsa upp det nu — ni vet vad det handlar om. Jag står för rekommendationen, och det har jag alltså gjort hela tiden. Dessutom har jag ansträngt mig ytterligare ordentligt, men all min möda har alltså varit förgäves. Det har inte berott på bristande vilja från majoritetens sida att vi inte lyckats att lösa frågan om vpk:s utskottsrepresentation. Det är andra saker som ligger bakom detta. Per Unckel påstår att jag förde fram en våldsam argumentering mot förslaget om öppna utskottsförhör. Det gjorde jag inte alls. Det var en synnerligen modest, lågmäld och försiktigt formulerad argumentering. Om den skall betecknas som våldsam, har man låga anspråk på vad som skall karakteriseras som våld. Torkel Lindahl säger att det nu framlagda förslaget om att en enda ledamot skulle kunna stoppa anordnandet av ett öppet utskottsförhör är så modest, att vi borde ha kunnat gå med på det. Ja, det kan tyckas så, och för mig gör det egentligen ingen skillnad. Om det skulle komma upp en fråga i ett utskott, där det skulle krävas att utskottets dörrar skulle öppnas, och om någon då skulle motsätta sig detta, skulle vederbörande självfallet inte längre endast karakteriseras som en ljusets fiende utan såsom en mörksens furste. Det skulle alltså ur allmänpsykologisk synpunkt vara praktiskt taget omöjligt att motsätta sig ett sådant krav, och vi skulle få en mängd trista debatter i utskotten om sådana här frågor. För min del vill jag säga att utskottsutfrågningarna antingen bör vara öppna, så att man inte skall behöva diskutera om de skall vara det eller ej, eller också bör de vara slutna. Efter att ha vägt argumenten för och emot fram och tillbaka har jag kommit fram till den försiktiga slutsatsen, att det fungerar hyggligt som det är och att det inte finns något särskilt uttalat offentlighetsintresse av en ändring av den nuvarande ordningen. Sedan vill jag kanske för att inga missförstånd skall spridas med anledning av Nils Hjorths anförande säga, att icke heller jag har något emot vare sig glada änkor eller cancan. Jag beskyllde icke heller Nils Hjorth för att vilja införa sådana vid riksdagsöppnandet.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till både Bertil Fiskesjö och Torkel Lindahl att om det är något som behöver ändras i fråga om riksdagens arbetsformer borde det vara partiernas representation i utskotten. Bertil Fiskesjö sade i sitt första anförande om de här frågorna rent allmänt att vi till hösten har chansen att uppnå något substantiellt. Det låter hoppingivande, men det återstår att se om det också gäller utskottsfrågan. Jag har också noterat att Bertil Fiskesjö säger att han står kvar vid den rekommendation som tidigare gjordes. Men sedan pekar han på ett undantag, som också finns i rekommendationen. Det är riktigt att det i rekommendationen sägs att valberedningen även kan finna anledning att i vissa fall modifiera metoden för att åstadkomma likartade majoritetsförhållanden i samtliga utskott. Men, Bertil Fiskesjö, ingen av dem som stod bakom denna rekommendation menade väl att undantagen skulle upphäva huvudregeln som innebär att utskottsplatserna skall fördelas i förhållande till partiernas styrkeförhållanden i riksdagen. Det var emellertid detta som blev fallet efter 1979 års val. Torkel Lindahl levererade minst sagt en oförskämdhet. Han påstår att varje gång vi har närmat oss en lösning har vpk backat ur. Torkel Lindahl vet mycket väl att vpk har visat stor beredvillighet att medverka till olika provisoriska lösningar i utskottsfrågan. Sedan 1976 har ju vpk befunnit sig i en rad olika situationer i utskotten. Vi har stått helt utanför utskotten, vi har suttit som suppleanter utan yttranderätt, vi har suttit som suppleanter med yttranderätt men inte reservationsrätt. Vi ställde upp på den rekommendation som vi här har talat om men som centern och folkpartiet inte stod för efter 1979 års val. Vi har sökt att medverka också senare till olika provisoriska lösningar, men efter alla dessa manövrer är det väl ändå rimligt om vpk begär att man, innan man ställer upp på något nytt provisorium, också bör få veta vad det är för lösning på lång sikt som eftersträvas. Vill ni medverka till en lösning, även om den inte skulle kunna sättas i verket under denna mandatperiod, tror jag säkert att vpk också i fortsättningen kan godta provisoriska lösningar om de syftar till att undanröja nuvarande orimliga förhållanden och bereda varje parti likvärdiga möjligheter att arbeta i utskotten.

Herr talman! Två kommentarer till Bertil Fiskesjö och en till Hilding Johansson! Bertil Fiskesjö säger nu att frågan om offentlighet vid utskottsutfrågningar är en fråga om antingen-eller. Antingen är allting offentligt eller också är allting inte offentligt. Jag tycker att den ståndpunkten är alldeles orimlig. Det är självklart att ett utskott kan ha anledning att ha vissa utfrågningar— jag kan själv tänka mig ett flertal — som av olika skäl inte bör vara offentliga, men lika självklart tycker jag det är att vissa utfrågningar passar alldeles utmärkt att redovisa inför en bredare allmänhet. Bertil Fiskesjö är orolig för att han skall ha svårt att motivera sig när han stänger utskottsdörrarna. Om Bertil Fiskesjö har svårt att motivera sig, är detta sannolikt ett skäl för att just den utfrågningen i så fall bör vara offentlig. Den andra kommentaren till Bertil Fiskesjö har att göra med hans uttalande om att det inte finns något offentlighetsintresse i att ha möjlighet Nr 109 till offentliga utskottsförhör. Jag undrar, Bertil Fiskesjö, vad hela den hord Onsdagen den av massmediarepresentanter som har för vana att numera vänta utanför 1 april 1981 konstitutionsutskottets dörrar vid den pågående dechargegranskningen har att säga om ett sådant uttalande. Åtminstone har de ansett att det finns skäl att efterhöra vad som har förevarit innanför utskottets stängda dörrar. Jag menar att det är en absurd tanke att stänga möjligheten att inför offentligheten i samband med riksdagsberedning av ett ärende också redovisa vad expertis kan ha att anföra i saken. Till Hilding Johansson! Hilding Johansson påpekar att om man kombinerar de möjligheter som öppna utskottsförhör ger med samlade voteringar i kammaren, är det tänkbart att man är på väg att omstöpa riksdagens arbete. Ja, det är möjligt att man är det. Jag är inte alldeles övertygad om att det är någonting illa. Tvärtom tror jag att riksdagens arbete skulle må väl av att omstöpas i avsevärd grad. Hilding Johansson säger emellertid att han av det skälet inte har så lätt att ställa sig bakom kraven. Till detta må man väl konstatera att Hilding Johansson har haft gott om tid att fundera över frågan om de öppna utskottsförhören. Det är i kväll inte första gången den frågan debatteras i kammaren. 5 Men om Hilding Johansson bara för stunden har svårt att ställa sig bakom krav som han upplever vara aningen för fräscha, skulle man kunna tänka sig att socialdemokraterna i gengäld var beredda att positivt pröva alla nya förslag i syfte att effektivisera och vitalisera det svenska parlamentets arbete? Dess värre tror jag att socialdemokratins agerande härvidlag lämnar åtskilligt Övrigt att önska, om man ser till de gångna årens erfarenheter.
Herr talman! Nu har vi kommit till det stadium i debatten då de som motsätter sig öppna utskottsutfrågningar letar efter nya argument — de gamla höll uppenbarligen inte. Nu säger man att det skulle vara så hemskt svårt för en enda person att hitta argument för att hålla utskottet stängt, så därför kan man inte bifalla förslaget att offentlig utfrågning skall få anordnas av ett enigt utskott. När vi tidigare hade en annan version av hur det skulle kunna gå till så dög inte det, därför att då kunde en minoritet få igenom att utfrågningen skulle vara offentlig. Nu när vi vill ge en enmansminoritet möjlighet att sätta stopp för offentligheten, då är det inte heller bra. Jag har en svag misstanke om att vilket förslag vi än lade fram så skulle det inte vara tillräckligt bra. Frågan är inte utredd, tycker Hilding Johansson. Jag ber honom erinra sig en del av de grundlagsutredningar som han själv har varit med om och där den här frågan har varit uppe. Jag utgår ifrån att de utredningarna liksom andra utredningar har arbetat samvetsgrant och även satt sig in i denna fråga. Till sist till Nils Berndtson: Jo då, nog har det visats stor beredvillighet från vpk under senare år när det gällt att få frågan om partiets utskottsrepresen 125 tation löst — ända fram till det ögonblick då det har sett ut som om en lösning varit på väg. Då har det helt plötsligt inte gått längre. Därmed, herr talman, avslutar jag mitt sista inlägg i den här debatten.